Herr talman! Phia Andersson har frågat försvarsministern när statsrådet avser att börja med att se över möjligheterna att lagstifta om att det ska finnas hjärtstartare i miljöer där många människor vistas. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Jag vill börja med att säga att varje landsting har ansvaret för att bedriva hälso och sjukvård inom sitt regionala ansvarsområde i enlighet med hälso och sjukvårdslagen. I detta ingår att landstingen själva ska avgöra hur vården ska utformas och vilka resurser som ska vara tillgängliga. Detta gäller också frågan om att avgöra vilken tillgång till hjärtstartare som är nödvändig för att kunna vårda patienter med akut hjärt-kärlsjukdom. Regeringen har dock bedömt att det finns skäl för att stödja landstingen för att öka överlevnaden vid akut hjärt-kärlsjukdom. Regeringen beslutade därför den 20 juni 2012 om ett uppdrag till Socialstyrelsen att i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting ta fram ett kunskapsunderlag till landstingen om verktyg för arbetet med att minska andelen personer med akuta hjärt-kärlsjukdomar som dör innan de kommer till sjukvården. I uppdraget ingår att bjuda in landstingen att delta i pilotprojekt samt att stödja de landsting som vill delta i genomförandet av pilotprojekten. Socialstyrelsen ska också utvärdera pilotarbetet och föreslå hur arbetet med att öka överlevnaden i akut hjärt-kärlsjukdom kan fortsätta att utvecklas. Uppdraget kommer att slutredovisas den 31 maj 2015. Socialstyrelsen har lämnat två delredovisningar utifrån uppdraget, och det framgår där att hjärtstartare ingår som en viktig del i hur vården bör vara utformad för att minska dödligheten vid hjärtstopp. Regeringen avvaktar med stort intresse kommande utvärderingar av de pilotprojekt som nu under 2013 och 2014 bedrivs inom ett antal landsting. Phia Andersson har i sin fråga klargjort att hon anser att det är räddningstjänsten som har ansvaret för utplacering av hjärtstartare på allmänna platser. Den enskildes, kommunernas och statens ansvar för skydd mot olyckor inklusive räddningstjänst regleras i lagen om skydd mot olyckor. I lagens 1 kap. 4 § undantas hälso och sjukvården från lagens tillämpningsområde. Tillgång till hjärtstartare i samhället regleras inte i lagen om om skydd mot olyckor och är inte en del av kommunernas eller statens lagstadgade ansvar för räddningstjänst. Phia Andersson efterfrågar vidare en översyn av möjligheten att begränsa den kommunala bestämmanderätten inom det aktuella området. Sedan den 1 januari 2011 följer av 14 kap. 3 § i regeringsformen att en inskränkning i det kommunala självstyret inte bör gå längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den. I förarbetena anges att det bör vidtas en proportionalitetsprövning som bland annat bör innefatta en skyldighet för regeringen att undersöka om de ändamål som man vill tillgodose inte kan uppnås på ett för det kommunala självbestämmandet mindre ingripande sätt än det som föreslås. Det är i detta sammanhang av intresse att belysa att det pågår en rad initiativ till att utöka förekomsten av hjärtstartare. I februari 2013 hade Civilförsvarsförbundet placerat ut närmare 2 000 hjärtstartare runt om i landet inom ramen för kampanjen Hjärta att hjälpa. Tillsammans med Svenska rådet för hjärt-lungräddning driver Civilförsvarsförbundet också Hjärtstartarregistret, ett nationellt register över de hjärtstartare som är tillgängliga för allmänheten. I januari 2013 inledde Hjärt-lungfonden en ny kommunikationskampanj, Hjärtsäkra Sverige, som ska pågå till och med 2015. Målet med kampanjen är bland annat att dubblera antalet hjärtstartare i samhället. Inom ramen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps arbete med förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder fördelade myndigheten under 2012 ca 33 miljoner kronor till ideella organisationer för kursverksamhet till allmänheten, bland annat inom första hjälpen och hjärt-lungräddning. Sammantaget ser jag inga skäl att föregå utvärderingarna av de projekt som nu bedrivs inom det aktuella regeringsuppdraget. Jag ser heller inga skäl att begränsa möjligheten för landstingen att utifrån de slutsatser som presenteras besluta om egna åtgärder inom sitt ansvarsområde.
Herr talman! Tack, socialministern, för svaret! Jag hoppas att vi i den här interpellationsdebatten kan reda ut de frågetecken som jag tycker fortfarande finns med anledning av svaret. Anledningen till att jag ställde interpellationen var från början Ulricehamn PRO:s initiativ i frågan, som senare ledde till att vi väckte en motion i riksdagen - som faktiskt gick igenom i riksdagen. För att vi ska ha ett bra grundskydd i samhället vid eventuella bränder är det självklart att det finns brandsläckare i offentliga lokaler. I dag har den tekniska utvecklingen gjort att hjärtstartare är enkla att hantera och enkla att lära sig att använda. De skulle också kunna var en utökad del av det samhällsskyddet. Precis som brandsläckare kan användas i väntan på att brandkåren kommer handlar tillgången till hjärtstartare om samma sak, nämligen vad som görs innan ambulansen kommer. Det är helt avgörande minuter för att öka överlevnaden för människor som får plötsligt hjärtstopp. Vi har nog alla hört om den unge killen eller tjejen som ramlar ihop och dör på idrottsplatsen eller i badhuset. Vi har också hört talas om personer som har överlevt tack vare att det fanns en hjärtstartare i närheten. Jag är medveten om alla goda projekt, och jag välkomnar de som pågår. Ändå välkomnade Hjärt-lungfonden, som driver kampanjen Hjärtsäkra Sverige, att motionen gick igenom i riksdagen. De följer debatten på nära håll, och de har också ställt sina tjänster till förfogande om de på något sätt kan vara behjälpliga. Hjärt-lungfonden skriver i Hjärtrapporten 2013 : "Vid ett hjärtstopp är tiden kritisk. När hjärtat stannar kollapsar den drabbade, oftast helt utan förvarning, och chansen till överlevnad är helt beroende av att personer i närheten ingriper och ger hjärt-lungräddning och använder hjärtstartare. En stöt med en hjärtstartare inom 180 sekunder ökar chansen till överlevnad med 75 procent." Även initiativtagarna till Hjärtat slår för Gotland och Brand och räddningsakademien har sagt att man bör utreda möjligheten att lagstifta om att det finns hjärtstartare på samtliga offentliga platser. Ett krav på utbildning bör införas i skolor och på arbetsplatser så att alla kan ta del av den. I Sverige omkommer årligen ca 100 personer i bränder och runt 500 personer dör i trafiken. Detta kan jämföras med att ca 10 000 personer om året dör i hjärtstopp. 700 ytterligare beräknas kunna räddas om hjärtstartare finns som ett grundskydd. Att ägna halva svaret åt att förklara det kommunala självstyret och den kommunala bestämmanderätten för en KU-ledamot tänker jag inte ens bemöta. Socialministern vet mycket väl att om man lagstiftar om hjärtstartare i offentliga miljöer handlar det om att det ska bli likvärdigt i hela landet. Det ska inte vara upp till varje kommun eller landsting att bestämma om det ska finnas hjärtstartare eller inte. Då förlorar de sin plats som grundskydd. Med ökad tillgång till hjärt-lungräddning och tillgång till hjärtstartare kan vi rädda många liv varje år. Vad är regeringens strategi för att verkställa riksdagens beslut?
Herr talman! Anledningen till att jag i mitt inledande svar försöker reda ut de konstitutionella frågorna är att i frågan, som jag nu inte ska läsa upp, ägnas en betydande del av utrymmet just till en del resonemang om att det borde vara försvarsministern som svarar och inte socialministern. Det ägnas en diskussion åt att denna fråga inte borde vara landstingens eller regionens sak utan någon annans sak. Därför försökte jag lägga till rätta hur saker och ting faktiskt ser ut, förhåller sig och ska vara. Det centrala är dock, precis som Phia Andersson säger, om det finns tillgång till utrustningen och om tillräckligt många människor vet hur den används så att de vågar ta initiativ när det plötsliga och oväntade inträffar. Där finns fortfarande en tröskel. Detta att det finns en maskin är ingen garanti för att den kommer att användas. Ett fortsatt arbete med att utbilda så många människor som möjligt är otroligt viktigt parallellt med det som handlar om att ha utrustningen utplacerad. Jag har försökt beskriva den strategi som vi har när det gäller att genom uppdrag till Socialstyrelsen kartlägga hur vi bäst går vidare. Det finns ytterligare saker att meddela, till exempel inom det arbete som heter IVPA - I väntan på ambulans. Det handlar om att räddningstjänstens personal, polis, taxibolag och säkerhetspersonal på till exempel köpcentrum eller flygplatser eller vad det nu kan vara utbildas i hjärt och lungräddning och utrustas med hjärtstartare inom ramen för ett projekt som har pågått här i Stockholmsområdet. Projektet är nu permanentat och utvidgas under de här åren till att bli ett nationellt forskningsprojekt inom något som kallas för Sams och som handlar om att rädda fler liv i Sverige. Ett arbete pågår alltså på många olika håll. Myndigheterna har tydliga uppdrag, och vi ser glädjande nog en utveckling som gör att det finns allt fler utrustningar utplacerade. Frågan kvarstår: Ska det lagstiftas om detta, och hur ser i så fall en lag ut? Detta måste vi ha bättre underlag för än vad vi har i dag, herr talman.
Herr talman! Anledningen till att jag i min fråga vände mig till försvarsministern är helt enkelt att så behandlades motionen i försvarsutskottets betänkande Samhällets räddningstjänst. Därav leddes jag in på detta. Jag ska villigt erkänna att jag inte bryr mig om vem som genomför det här. Det tycker jag är oväsentligt. Frågan i sig är så viktig att det inte är det vi ska ägna oss åt att diskutera. Vad jag tycker att vi ska diskutera är att om tekniken har kommit så långt fram som den har och vi skulle kunna säkerställa en trygghetsnivå i samhället där 700 människor ytterligare skulle kunna överleva varje år så är det en behjärtansvärd insats. Sedan säger inte jag att det måste vara allmänheten som betalar alla dessa hjärtstartare. Om någon har en galleria och hyr ut lokaler i den kanske man ska ställa samma krav som för brandsläckare - att det ska sitta också en hjärtstartare där. På arbetsplatser borde det kanske vara ett lagstiftat krav att det skulle finnas hjärtstartare som en trygghet. Jag jämför med brandsläckare därför att vi tycker att det är självklart i dag att det finns. Vi ser det inte som landstingets eller räddningstjänstens sak att betala och placera ut brandsläckare överallt. Det tillhör grundskyddet i samhället. Jag välkomnar att det kommer en teknik som är enkel och som kan läras ut på bra grunder. Jag har själv gått utbildningen under Almedalsveckan, så jag vet att det är så. Det finns till och en app i dag att ladda ned i telefonen där man kan få instruktioner. Man kan inte göra fel. Det enda fel man kan göra är att inte göra något. Återigen: Detta är en behjärtansvärd fråga. Vem som löser den tror jag inte att vare sig Ulricehamn PRO, Hjärt-Lungfonden eller någon annan bryr sig om. Däremot välkomnar de att detta grundskydd finns i samhället. Därför ställer jag min fråga.
Herr talman! Det är bra. Då kommer vi in på det som förstås är pudelns kärna: Det finns ett otroligt värde i att det i närheten av platser där saker och ting har en hygglig risk för att uppkomma - alltså där det rör sig många människor - finns tillgång till utrustning. Det gäller naturligtvis också att så många som möjligt är beredda att använda denna utrustning. Vi ser glädjande nog en positiv utveckling som delvis har kommit till stånd och som kanske huvudsakligen finansieras med offentliga medel. Men det sker också en rad andra initiativ genom civilsamhällets organisationer för att öka säkerheten runt om i vårt land genom hjärtstartare. Det blir alltmer av en självklarhet att det ska finnas sådana i vår närhet. Däri ligger någonting betydelsefullt. Sannolikt räddar detta redan i dag ganska många liv årligen. Det går självfallet att komma vidare, och det är det som regeringens arbete syftar till genom myndigheterna och de uppdrag som de ska rapportera. Utifrån detta får vi sedan underlag som kommer att presenteras. Då får vi se hur vi går vidare. Men vi ska inte slå oss till ro under tiden utan använda de medel som vi har för att se till att utvecklingen fortsätter på det glädjande sätt som pågår i dag, nämligen att förekomsten blir allt vanligare och att vi av allt att döma genom detta kan rädda allt fler liv. Det ligger tyvärr i sakens natur att många av dem som drabbas av hjärt och kärlproblem dör redan innan de har kommit till sjukhuset. De får en infarkt i sin bostad, på sin arbetsplats eller någon annanstans där de befinner sig. Det kan vara i joggningsspåret också, för den delen. Men detta händer. Om man bara har kommit under bevakning ökar möjligheten fantastiskt mycket, och vi vet att varje minut kan spela en avgörande roll. Det kan vara skillnaden mellan liv och död. Därför är detta rasande viktigt för säkerheten och tryggheten i samhället i stort, naturligtvis framför allt för de personer som någon gång i framtiden kan komma att drabbas av hjärtproblem på det här viset.
Herr talman! Jag får tacka för att vi har rett ut begreppen. Det känns som om vi har en gemensam ambition att detta ska bli bra. Jag välkomnar givetvis alla projekt och alla ideella initiativ som tas på området. Jag besökte en arbetsplats i förra veckan. Det var ett badhus, där personalen hade fått utbildning men ingen hjärtstartare. Man kanske inte ska överlåta till varje kommun att bestämma om det ska finnas hjärtstartare eller inte. Riksdagen har redskap att säkerställa nivån i hela landet. Ju mer underlag man har för var detta kan ske, desto bättre. Men att det ska ske en översyn på detta sätt har riksdagen beslutat.
Herr talman! Jag tackar Phia Andersson för att hon har väckt frågan. Den är angelägen. Det är viktigt att de uppdrag som har delats ut fullföljs, men det är också viktigt att vi uppmuntrar de initiativ som har kommit i gång och som kommer att komma i gång när det gäller att på andra vägar bidra till att öka förekomsten av denna livsviktiga verksamhet.